Herr talman! Herr Andersson i Örebro fördömde i kraftfulla ordalag den s.k. hotellförsäljningen av hörapparater, och jag vill gärna instämma i hans uttalande. Låt mig bara, herr talman, därutöver anlägga ytterligare några synpunkter på problemet. Jag vill först erinra om att samhället inom ramen för hjälpmedelsverksamheten årligen lämnar ut cirka 20 000 hörapparater kostnadsfritt till hörselskadade. Den enskilde har då garantier för att få en lämplig typ av apparat, och hörselvårdsassistenternas kunnighet är, som jag sagt, härvidlag av stort värde. Hotellförsäljningen tycks under senare tid ha gått tillbaka. Jag tror att orsaken till stor del är att frågan uppmärksammats i olika sammanhang, och jag hoppas att den senaste tidens publicitet inneburit att många varnats för att köpa apparater via hotellförsäljning.

Härvidlag finns det anledning att reagera — det har herr Andersson i Örebro gjort och det gör jag också. Denna form av försäljning står inte i överensstämmelse med de krav vi ställer på omsorg, ansvar och kvalitet. har jag haft tillfälle att diskutera i många olika sammanhang här i riksdagen. Vi är ständigt inne i en utveckling — vi finner från tid till annan bättre metoder, bättre former för att sprida upplysning. Jag vill peka på vad många städer och samhällen i dag gör för att till medborgarna ge en adekvat information om vart de skall vända sig för att få råd och upplysningar i olika sociala frågor. Informationsutredningen har — som jag redan nämnt i mitt svar — till uppgift att finna former för att ytterligare förstärka den sociala informationen. Däri ingår bl.a. att söka de riktiga upplysningsvägarna då det gäller den mycket viktiga frågan att hjälpa allmänheten att hitta de rätta instanserna för information i olika sammanhang. Herr talman! Jag skulle gärna se att televisionen ägnade några minuter också åt dessa frågor. De är sannerligen så viktiga och så intressanta, och jag tror att man också skulle kunna göra dem så fängslande, att de väl skulle försvara sin plats i våra televisionsprogram.

Herr talman! Jag noterar givetvis med glädje att statsrådet Aspling kan meddela, att hotellförsäljningen av hörapparater gått ned. Jag vill också komplettera resonemanget om annonseringen med uppgiften att hörselcentralerna har försökt att jämsides med annonserna om hotellförsäljning av hörapparater få in annonser om att de tillhandahåller hörapparater gratis och efter adekvat utprovning. Tidningarna har emellertid vägrat att införa dessa annonser; det skulle strida mot publicistisk sed, anför de. Kanske har tidningarna rätt i detta avseende, men jag anser att det är minst lika viktigt att människorna blir upplysta om att de kan få både hjälp till en hörapparat och få denna utprovad av personer som kan sin sak. Jag skulle vilja tillägga att jag självfallet inte har någon anledning att tala för någon form av legitimation för dessa försäljare som håller till på hotell. Och en sådan behövs inte för våra hörselvårdsassistenter, som är utbildade för sin uppgift. Genom dem får vi också överblick över hela den problematik, som hänger samman med det handikapp som en nedsatt hörsel innebär.

Det är ett mycket gravt påstående, som vederbörande borde närmare precisera. Enligt min mening är det i främsta rummet samhällets uppgift att på ett lämpligt sätt informera allmänheten för att göra den underkunnig om både de rättigheter och de skyldigheter man har i det svenska samhället. Ju mer utrymme man ger dessa informationer, desto mindre blir möjligheterna för smarta affärsmän att utnyttja människors handikapp. Därmed minskas också indignationen hos oss som vill ta avstånd från sådana metoder. Jag är själv på lokalplanet engagerad i handikapparbete, och jag kan vitsorda att där bedrivs ett mycket omfattande informationsarbete. Jag vill poängtera det i detta sammanhang.

Dagens sammanträde kommer att avslutas senast omkring kl. 16.00. Om hela föredragningslistan därvid inte hinner genomgås kommer återstående ärenden att upptagas till avgörande tisdagen den 29 april, då plenum börjar kl. 14.00. Det bedömes inte bli erforderligt att anordna arbetsplenum onsdagen den 30 april. Vid onsdagssammanträdet, som tar sin början kl. 10.00, förekommer därför endast bordläggningar och besvarande av frågor och interpellationer. gärder inom den ekonomiska politikens och näringspolitikens områden. b) tillsätta en utredning med uppgift att framlägga förslag om en breddning och aktivisering av aktiemarknaden,

Herr talman! Bankoutskottets utlåtande nr 16 behandlar en partimotion från moderata samlingspartiet. I den motionen förs ett ingående resonemang om vilken utformning den ekonomiska politiken och näringspolitiken bör ha. De mera principiella synpunkterna tar utskottet inte upp till behandling nu. De får på vanligt sätt bli föremål för diskussion i den ekonomiska debatt som brukar föras i anslutning till kompletteringspropositionen. Vad kammaren i dag har att ta ställning till är två konkreta yrkanden. Det första går ut på att riksdagen skulle hemställa om utredning syftande till åtgärder för att bredda och aktivera aktiemarknaden. Det andra yrkandet är att riksdagen skulle hemställa om förslag till hösten om avskaffande av emissionskontrollen. Båda yrkandena siktar till att främja näringslivets kapitalförsörjning. Ett av motiven bakom önskemålet om en breddad aktiemarknad är också att det är önskvärt att allt flera får meddelägarskap i landets produktionsresurser. Dessa synpunkter är inte nya, och jag vill inte påstå att något nytt kommit fram sedan i fjol då de senast motionsvägen fördes fram i riksdagen. Det är därför naturligt att de ledamöter inom utskottet, som inte delar vår uppfattning, också kunnat falla tillbaka på samma argument som fördes fram i fjol. Detsamma gäller väl för den muntliga debatten. Jag inskränker mig därför nu, herr talman, till att yrka bifall till de båda vid utlåtandet fogade reservationerna.

Herr talman! Jag skall göra mitt anförande lika kort, med samma motive ring som herr Regnéll, nämligen att vi har behandlat denna fråga förut. Jag vill bara understryka ett par saker. Det är folkpartiet och moderata samlingspartiet, som står bakom den första reservationen, med hemställan om en närmare utredning om aktiemarknaden. Centerpartiet är icke alls med på den första reservationen, och det står heller inte bakom den andra med samtliga sina ledamöter i utskottet. Det är alltså en splittrad borgerlighet som här för fram sina reservationer. Den första punkten gäller aktiemarknadens struktur. Reservanterna vill utreda denna. Vi anser att utredningar pågår och att om aktiemarknaden skall vara en rekryteringskälla för kapital till företagen så är detta redan fallet. Jag vill bara erinra om den gällande Annell-lagen, som just syftar till att underlätta tillförandet av nytt kapital över aktiemarknaden, men anmärkningsvärt är — som det framgår av tabellen på sidan 3 i bankoutskottets utlåtande — att nyemissionerna inte har någon större betydelse för finansieringen. Om vi jämför 1968 års nyemissioner på 745 miljoner med en ungefärlig siffra för industriutbyggnader under samma år, så täcker nyemissionerna inte mer än en tiondel av det erforderliga kapitalet. Det är alltså inte den vägen som bolagen själva har velat gå, och det är inte vi som hindrar dem att göra nyemissioner. Vi har tvärtom genom Annell-lagen försökt underlätta dessa. Investeringsbanken har nämnts i sammanhanget. Den hjälper åtminstone vissa företag med långfristigt kapital. Jag vill erinra om att Götaverkens dotterbolag i Landskrona fått låna 40 miljoner kronor långfristigt kapital den vägen. Vad sedan gäller emissionskontrollen, den andra punkten i högermotionen, anser vi oss inte kunna avstå från den. Formellt är den inte satt i tillämpning men i realiteten fungerar den. Det är en metod som behövs för att låta emissionerna komma fram i tidsmässigt rimlig ordning i förhållande till det kapital som är villigt att placeras långfristigt på kapitalmarknaden. Jag vill än en gång erinra om den splittring som borgerligheten företer i sina reservationer. I dessa rekommenderas inte några lösningar på problemen utan bara utredningar i syfte att söka finna lösningar. Och bolagen vill inte i någon större omfattning gå den väg som vi försökt att underlätta genom Annell-lagen.
Herr talman! Herr Hagnell anförde siffrorna för de senaste årens aktieemissioner som ett besked om att företagen inte var särskilt intresserade av att bredda aktiemarknaden. Han använde uttrycket »det tycks inte vara den väg som bolagen velat gå». Om det förhåller sig så att företagen inte velat gå den vägen beror det väl på att det finns en hel del stötestenar på vägen. Det var dessa stötestenar som vi ansåg att man borde kunna få ur världen. Herr Hagnell säger att vi själva inte pekat på något konkret. Det är riktigt att detta är ett mindre inslag i den omfattande motionen, men det är inte svårt att peka på nog så påtagliga stötestenar. Vi har t.ex. dubbelbeskattningen, som innebär att det kapital, som tas in i form av aktiekapital till bolag, blir föremål för beskattning både när vinsten redovisas inom bolaget och när sedan aktieägaren i sin tur lyfter sin utdelning från bolaget. Siffror har ofta anförts som visar hur staten på det sättet tar den helt övervägande delen av vad som tjänas in genom bolagen. Skattemässigt ställer det sig fördelaktigare med lån där räntorna är avdragsgilla inom företaget. Herr Hagnell var för resten själv inne på sådana tankar genom att använda formuleringen »Annell-lagen underlättar för företagen». Ja, det är riktigt. Den är mycket värdefull och bra, men den underlättar bara; den undanröjer inte svårigheterna. Sedan kommer in i bilden hela resonemanget om företagets eget kapital och hur pass stort detta måste vara. Härvidlag vet herr Hagnell mycket väl att man från företagarhåll ofta stryker under värdet av ett omfattande eget kapital. Har man ett sådant kan man tilllåta sig en risktagning och en satsning på framtiden i en utsträckning som inte är möjlig när andelen av eget kapital är liten. Nog finns här ting som är tillräckligt mycket värda att utreda för att ge en bakgrund till de krav som förts fram motionsvägen.
Herr talman! Nu kommer vi in på andra frågor. Nu vill man använda den här utredningen för att få fram en sänkning av aktiebolagens beskattning. Låt oss först konstatera att aktiebolagen bidrar med en mycket liten del av våra gemensamma skatter. Om jag inte missminner mig ligger aktiebolagens totala bidrag till statsbudgeten på 1,3 miljard kronor om året. Då har vi några bolag som lämnar så gott som hela detta kapital, nämligen LKAB, Volvo, SKF och några av de andra större bolag som finns. Därutöver kommer det inte in så mycket pengar genom aktiebeskattning. Vi har en mycket förmånlig aktiebeskattning. Det är riktigt som herr Regnéll säger att det är fråga om en dubbelbeskattning. Om ett bolag visar upp 100 000 kronor i vinst, betalar bolaget i runt tal 50 000 kronor i skatt. Delar bolaget sedan ut återstående 50 000 kronor, får aktieägarna betala 30 000 kronor i skatt och kvar efter skatt blir 20 000 kronor. Stat och kommun får 80 000 kronor och aktieägarna efter skatt 20 000 kronor. Detta är i och för sig en hård beskattning, men den får ju inte ses så ensidigt som man gör från borgerligt håll, utan den skall ses i relation till de gynnsam ma avskrivningsregler som vi har och som gör att företagen inte visar upp så stora vinster — inte större än de i allmänhet behöver för att klara sina utdelningar. Företagen har alltså mycket goda möjligheter att hålla nere vinsten. Men det är ju avsiktligt som myndigheterna möjliggör detta. Man har gjort det ända sedan 1930-talet, och i början gick man in för det ännu hårdare enligt Wigforss” filosofi, att så länge vinstmedlen stannar i företagen och används till att modernisera och bygga ut dessa, så kommer medlen de anställda och samhället till godo, och då finns det ingen anledning till beskattning. Men så fort medlen tas ut från företagen har vi anledning till beskattning, och då blir det fråga om den 80-procentiga skatt jag angav. Jag tror att detta är en riktig princip, som vi bör fasthålla vid. Sedan har man försökt kompromissa när det gäller att tillföra företagen nytt kapital, som jag nämnde, genom Annelllagen. Men fortfarande är det ju förmånligare för företagen att låna upp pengar den andra vägen — över obligationsmarknaden och motsvarande — och dra av räntan där; det bedöms ju som en kostnad för företaget. De gamla aktieägarna är sålunda inte intresserade av att det skjuts till mera pengar utifrån, utan de vill hellre låna upp mera pengar. Då har de också fördelen att slippa binda mera pengar i företaget. Vinsten fördelas ju på de gamla aktieägarna i företaget utan att man behöver föra dit nya.

Men om vi vänder och kommer till baka till det ursprungliga problemet, vad finner vi då? De fattiga bolag som skall gå ut har ganska små chanser att skaffa pengar över aktiemarknaden, ty de hör ju till dem som har låg självfinansieringsgrad, som inte är attraktiva och som inte vågar visa sig bland dem som gör nyemissioner. De nyemissioner som vi angivit i vårt betänkande uppgår alltså till omkring 700 miljoner kronor på ett år. Till mycket stor del är det gamla välkonsoliderade bolag som gör dessa nyemissioner, vilka betraktas som favoriserade nyteckningar i mycket stor utsträckning. Det är sålunda olika avsikter bakom siffran 745 miljoner kronor, inte bara det rena intresset att förvärva kapital. Detta kanske inte ens alla gånger är den drivande faktorn, utan i stället för en fondemission gör man en favorabel nyemission. För de svagt konsoliderade företagen med låg självfinansieringsförmåga är alltså möjligheten till nyemission i praktiken inte så öppen och det kommer inte att öppnas andra vägar för dem heller. Det är en ekonomisk bedömning som gör att man inte vill engagera sig i de företagen. Då är det säkrare att låna dem pengar på deras fasta tillgångar. Dessa företag måste alla gånger, såvitt jag förstår, först och främst gå lånevägen så långt de kan komma. Jag tror inte det är någon framkomlig väg som här föreslås, utan det är något av den gamla folkaktieideologin — att åstadkomma en breddning genom nyteckning över börsen m.m. — som ligger bakom högermotionen. Den breddning som man vill ha på aktiemarknaden finns inget hinder att uppnå. Det går ju att köpa aktier i dag för någon hundralapp. Man kan köpa en börspost och dela upp den på några stycken så behöver man inte satsa så mycket.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
Herr talman! Herr Hagnell ger mig faktiskt det ena argumentet efter det andra. Av sitt sifferexempel drog han slutsatsen att aktiebolagen onekligen är utsatta för en hård beskattning. I herr Hagnells exempel resulterade en redovisad vinst i en skatt från aktiebolaget på 50 procent, och de utdelade medlen beskattas sedan ytterligare hos aktieägaren, varför man får räkna med att det allmänna tar hand om ungefär 80 procent av vinsten, medan kapitalägarna har kvar 20 procent. Det är en hård beskattning, och då kan det vara skäl att väga denna gentemot de förmåner som herr Hagnell menar att bolagen i övrigt har. Ett annat argument som herr Hagnell tillhandahöll gällde de svårigheter som nya bolag med nya idéer möter om de skall gå ut på aktiemarknaden. Där kan man fråga sig huruvida specialbestämmelser möjligen skulle kunna införas för de utvecklingsbolag som nu börjar etableras med sikte på att ta hand om sådana innovationsföretag. Det finns alltså problem att diskutera. En utredning kunde vara berättigad.

Herr talman! Det är ingen alldeles ny fråga som det här gäller. Förstatligande av oljehandeln har motiverats från många utgångspunkter, och en offentlig utredning föreslog, som bekant, redan på 1940-talet att staten skulle överta hela oljeoch bensinhandeln. Flera nya undersökningar har gjorts om denna bransch, senast av koncentrationsutredningen. Som ett resultat av tidigare initiativ från vår och enskilda socialdemokraters sida arbetar nu bensinhandelsutredningen, men i dennas direktiv ingår inte det direkta uppdraget att utreda och framlägga förslag om ett förstatligande av bensinoch oljehandeln. Vi kräver i våra motioner en komplettering av direktiven för utredningen, så att detta direkta uppdrag ges. Alla de gamla skälen för att staten och kooperationen bör sköta handeln med bensin och olja kvarstår.

Ett förstatligande innebure vidare att man skulle slippa en rad negativa företeelser som utredningen var mycket kritisk emot, nämligen de utländska oljetrusternas och deras svenska dotterföretags monopolpriser, godtyckliga rabattsystem, skatteflykt från oljebolagens sida och överdimensionering av distributionsapparaten. Utredningen betonade också mycket starkt de fördelar ur utrikespolitisk synpunkt som ett förstatligande skulle innebära. Där betyder erfarenheterna från krigsåren mycket. Men, herr talman, alla dessa skäl har förstärkts och skall förstärkas mångdubbelt under kommande år. Det sammanhänger med den starka ökning av elkraftproduktionen som kan väntas. I ett anförande i går antydde statsrådet Wickman att ökningen av elkraftproduktionen under de närmaste åren t.o.m. skulle bli mycket starkare än vad man har räknat med i hittillsvarande prognoser. Vår motion tar upp hela detta pro blem och ställer som huvudkrav att allmänägda företag helt skall svara för produktion, distribution och försäljning av elkraft. Den delen av motionen har utskottet »skurit av> och skall behandla särskilt. Till den huvudfrågan återkommer vi alltså. Men i samband med ökningen av elkraftproduktionen kommer även oljeförbrukningen att starkt öka närmast för kraftvärmeverkens behov. Experter talar om en förbrukning av olja enbart för elkraftproduktion av 120 000 ton per dag under det närmaste årtiondet. Denna utveckling styrker alltså ytterligare kravet på att samhället skall ha inflytande över oljehandeln. De många negativa företeelserna i nuvarande ägandeförhållanden kommer att framträda ännu starkare. Utskottet säger att ett förstatligande av bensinoch oljehandeln skulle vara en åtgärd av mycket ingripande natur. Gärna det, men desto större skäl är det ju att snarast utreda de konkreta formerna för detta förstatligande. Att de borgerliga är motståndare till detta är inte så märkligt med utgångspunkt från deras allmänna uppfattning. Men varför vill inte bankoutskottets socialdemokratiska ledamöter vara med om att ge bensinhandelsutredningen vidgade direktiv? Ni påstår att ni vill öka det allmännas inflytande över näringslivet. Käcka signaler om att staten bör överta de stora affärsbankerna blåses just nu från socialdemokratiskt håll. Men när det gäller konkreta åtgärder eller bara en utredning om hur konkreta åtgärder bäst bör genomföras vill ni av någon egendomlig anledning icke vara med. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna I: 36 och II: 43, såvitt de avser en utredning om förstatligande av bensinoch oljehandeln.
Herr talman! Herr Hermansson citerade vad utskottet skriver, att det skulle vara »en åtgärd av mycket ingripande natur» att förstatliga oljebranschen. Del är också utgångspunkten för utskottets resonemang. Man noterar att det redan föreligger ett mycket omfattande utred: ningsmaterial genom koncentrationsutredningens undersökning och att två utredningar pågår: bensinhandelsutredningen och energikommittén, som båda sysslar med dessa ting. Den kunskap som erfordras för ett beslut kommer vi sålunda att få genom dessa utredningar. Att redan nu ge ytterligare direktiv till någon av utredningarna eller att tillsätta en ny utredning, vars uppgift skulle vara att framlägga förslag om förstatligande av bensinoch oljehandeln, förefaller vara för tidigt påtänkt. Etapp 1 kommer att finnas i form av goda informationer om hurdant läget är. Vill herr Hermansson sedan tänka sig en etapp 2 är det väl tidtabellsmässigt riktigare att återkomma med det önskemålet när fakta ligger på bordet.

Herr talman! Herr Regnéll tyckte att det var för tidigt påtänkt att nu utvidga direktiven för bensinhandelsutredningen. Vi tycker snarast att allt vad som görs i denna fråga kommer alldeles för sent. Redan 1945 föreslog en statlig utredning ett förstatligande av oljeoch bensinhandeln. Det har gått 23 år sedan dess. Jag tycker alltså, herr talman, inte att vi befinner oss i etapp 1, utan vi har halkat tillbaka så att vi befinner oss i etapp 1 eller 2 på detta område. Vi anser att det är mycket viktigt att man kommer fram till en konkret diskussion om i vilka former bensinoch oljehandeln skall överföras i samhällets ägo. Som jag sade i mitt tidigare inlägg, tycker jag det är förvånande att bankoutskottets socialdemokratiska ledamöter inte har någon förståelse för detta krav. Vi skall väl inte låta ett politiskt ungdomsförbund ensamt undersöka formerna för överförande i samhällets ägo av viktiga delar av det privata närings livet. För vår del anser vi att det är en hela riksdagens sak att ta ställning till och att man borde sätta in det offentliga utredningsmaskineriet på denna fråga. Till slut vill jag nöja mig med att konstatera, att det är en högerman som talar för utskottet och för kanslihuset i denna fråga.

Herr talman! Jag är absolut inte mot: ståndare till att vi får, som herr Bengtsson uttryckte sig, mera kött på benen i den här frågan. Jag vill påpeka för honom och övriga ledamöter i bankoutskottet att det är just detta som vi har föreslagit. Både herr Regnéll och herr Bengtsson förbigår den väsentligaste punkten i vår motion, nämligen påpekandet att bensinhandelsutredningen i sina direktiv icke har fått något direkt uppdrag att utreda och framlägga förslag om ett förstatligande av den privata sektorn av bensinoch oljehandeln. Det är på den punkten som vi kräver att utredningens direktiv skall kompletteras. I så fall får vi mera kött på benen i denna fråga. Om herr Bengtsson anser det angeläget, bör han alltså stödja vår motion.

Herr talman! Jag har i motion 915, som ligger bakom detta utskottsutlåtande, tagit upp en fråga som jag anser vara mycket angelägen. Behovet av andlig vård och omvårdnad är utan tvivel mycket stort i vår stressade tid, och sannolikt kommer det att bli än större i framtiden. Därför är det mycket viktigt, anser jag, att såväl kyrka som frikyrka får möjlighet att vara med i samhällsplaneringen på ett tidigt stadium. Kyrkor och församlingshem bör, inte minst ur miljöpolitisk synvinkel, få en central placering och också en placering som gör att de inte störs av buller från trafikleder eller av annat slag. I 17 § byggnadsstadgan står att i samband med att förslag till plan utställes till granskning skall ett exemplar av förslaget, där så befinnes erforderligt, tillställas kyrkorådet. Det är naturligtvis mycket bra att det finns direkt utsagt att kyrkorådet skall komma in i bilden. Men för att man skall få garanti för att det redan från början tas hänsyn till de kyrkliga intressena tycker jag att det vore logiskt att man också i 14 8, som föreskriver rent allmänt vad som skall göras i samrådsfrågan, nämner att kyrkorådet skall komma med i bilden på samma sätt som enligt 17 §. Nu säger utskottet, som tyvärr har avvisat motionen, att »en föreskrift om att samråd alltid skall ske med kyrkorådet i planfrågor skulle vara alltför opraktisk med hänsyn till att planläggningsverksamheten har en mycket betydande omfattning och att endast en mindre del därav kan tänkas vara av intresse från de synpunkter som de kyrkliga myndigheterna har att bevaka». Ja, det kan jag hålla med om, men det kan mycket väl införas en bestämmelse liknande den i 17 8, att kyrkorådet, där så befinnes erforderligt, skall få yttra sig. Jag beklagar alltså att utskottet inte har gått med på motionsförslaget, men eftersom utskottet enhälligt har avstyrkt det skall jag, herr talman, avstå från att ställa något yrkande. Jag har ju möjlighet att återkomma i frågan.
Herr talman! Utskottet kan inte dela herr Hedins uppfattning, att det är angeläget att i byggnadsstadgan föreskriva en skyldighet att alltid hålla kyrkorådet underrättat i planfrågor. Det står i byggnadsstadgan, att den som upprättar förslag till plan skall »samråda med kommunens styrelse eller annat organ som kommunens fullmäktige bestämmer, länsarkitekten samt övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda personer, som kan ha ett väsentligt intresse i frågan.

Det blir bara en onödigt byråkratisk ordning om man i varje enskilt fall skall hålla kyrkorådet underrättat. Av den orsaken har utskottet inte ansett att skäl föreligger att bifalla motionen, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till tredje lagutskottets hemställan under denna punkt.
Herr talman! Man har funnit anledning att i 17 § särskilt föreskriva, att kyrkorådet skall få ta del av planen när så behövs. Jag menar att det då vore logiskt att låta kyrkorådet redan från början ta del av det arbete som försiggår vid planläggningen. I många fall, kanske de flesta, förekommer samråd, men på många håll fö rekommer det inte något samråd, och det är anledningen till att jag nu har tagit upp frågan. Det har sagts mig — jag har inte kontrollerat uppgiften — att när det gäller Järvafältet ett sådant i och för sig önskvärt samråd inte har kommit till stånd. Mot den bakgrunden tror jag det vore bra att som en anvisning till vederbörande myndighet föreskriva, att man skall hålla kontakt med kyrkorådet.

Herr talman! Jag skall bara med några få ord beröra den motion som nu föreligger till behandling. Motionärerna har velat peka på ett förhållande som råder inom byggnadstillståndsgivningen och som enligt vår mening borde rättas till. Enligt 35 8 byggnadsstadgan gäller bestämmelserna inte ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk o.d. om den planerade byggnaden inte är belägen inom område där generalplan, stadsplan eller byggnadsplan råder. Detta har kanske tidigare varit berättigat. Men förhållandena förändras och i dag är en ändring önskvärd, kanske främst med tanke på den utveckling till allt större enheter på jordbrukets område som nu förekommer och som på många platser kan vålla vissa olägenheter och vara besvärande för omgivningen. Jag avser i detta fall särskilt de stora s.k. svinfabriker som växer upp litet här och var. De bygges nu helt utan tillstånd, medan en liten egnahemsägare måste ha tillstånd för att bygga exempelvis ett garage eller sätta en kupa på taket. Det är detta förhållande som vi har ansett att man bör uppmärksamma. Men, herr talman, med hänsyn till den trots avslaget välvilliga inställning som utskottet har visat har frågan ändå fått en knuff framåt. Den har blivit uppmärksammad, och det finns anledning förmoda att den inom en inte alltför avlägsen framtid ändock blir föremål för förnyad prövning. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Utskottet har den uppfattningen att motionen inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Skälet därtill är att den utredning som tillsattes 1968 för att överse byggnadslagstiftningen har till uppgift att pröva en mängd frågor som sammanhänger med bebyggelseplanering över huvud taget.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 tige i riksgäldskontoret att under budgetåret 1969/70 för lån mot gängse ränta ställa garanti åt föreningen Svensk fisk intill ett belopp av 5 000 000 kr. jämte ränta.

Herr talman! De frågor som tagits upp i proposition 41 och som ligger bakom detta utskottsutlåtande har sin bakgrund i de stora svårigheter som har drabbat svenskt fiske under senare år. Orsakerna härtill är flera; låt mig bara nämna några. Dels har det blivit minskade möjligheter till export på grund av att andra länder byggt ut sin fiskeflotta, dels har vi fått en besvärande import av frysta fiskfiléer. Det är för övrigt en fråga som det finns stor anledning att ta upp i samband med förhandlingarna i Nordek. Det är ett rimligt krav som framförts från fiskerinäringen att man skall kunna konkurrera med grannländerna på lika villkor. Det kan man för närvarande inte. Ytterligare en sak som påverkat utvecklingen i stor utsträckning är kvicksilverfrågan. Den onyanserade debatt som förts i den frågan, i synnerhet till en början, har medfört betydande svårigheter för fisket. Folk blev rädda för att äta fisk — även sådan fisk som inte från några synpunkter kan vara farlig i det avseendet. På denna punkt kan man dock peka på vissa små glädjeämnen under senare tid. Jag tänker på vad forskningschef Hannerz i naturvårdsverket uttalade för en tid sedan. Enligt uppgift i pressen sade han då att han mot bakgrunden av vad man nu känner till i denna fråga för egen del inte var rädd för att äta fisk, varifrån den än kommer. Jag tänker också på en uppgift häromdagen om att man skulle frisläppa vissa vatten i Stockholms skärgård i vaxholmsområdet för strömmingsfisket. I det fallet kan man kanske diskutera gränsdragningen, därför att strömmingen ju är en vandringsfisk. Jag har inte kunnat kontrollera saken, men jag vet att det diskuteras, huruvida man inte skulle kunna frisläppa ytterligare vatten därute. Jag hoppas också att man kommer att frisläppa vatten på andra håll i anledning av de forskningsresultat som man har kommit fram till nu. Man kanske ändå kan hoppas, at: man genom en objektiv upplysning kar få allmänheten att återigen få förtroende för svenskfångad fisk, vad det än är för slags fisk. Mot den bakgrunden har man anledning att med tillfredsställelse hälsa Kungl. Maj:ts förslag här, att 1 miljon kronor skall användas för avsättningsfrämjande åtgärder på fiskets område utöver de 200 000 kronor, som i år liksom tidigare utgår för fiskpropaganda. De övriga förslag som jordbruksministern har lagt fram har utskottet enhälligt tillstyrkt med ett enda litet undantag som jag kommer tillbaka till. Vi tycker att förslaget om konsolideringslån är riktigt. Vi har accepterat det särskilda omställningsstödet som jordbruksministern föreslagit, och vi har noterat att man i det avseendet och även i Övrigt i viss utsträckning har följt de förslag som framlagts av yrkesfiskarnas organisationer. Jordbruksministern har föreslagit att pengarna till omställningsstödet skall tas av budgetmedel och inte från prisregleringskassan som utredningen hade föreslagit. Från ostkustfiskarnas håll har man begärt att det vad beträffar ersättning för skador på grund av kvicksilverförekomst skulle bli samma bedömning för saltsjöfiskare som för insjöfiskarna. Det har jordbruksministern gått med på i propositionen och det är glädjande. Det innebär att det maximibelopp som fiskarna kan få ut höjs från 10 000 kronor till 12 000 kronor och vidare att bidraget inte enbart är beroende av om man har fiskat i svartlistat vatten utan att det också gäller angränsande vatten, såsom i fråga om insjöarna. Vissa andra motioner har också framförts i sammanhanget och utskottet har hänvisat dem till den pågående fiskprisutredningen som nu skall fortsätta med sitt arbete, något som jag också är tacksam för. Det gäller bl.a. frågan om att vid sidan av det särskilda omställningsstödet även få ersättning för att kunna göra sig av med båtar om man vill lämna fisket, vilket fiskprisutredningen ursprungligen föreslagit. Det gäller också, och det är kanske särskilt aktuellt för ostkusten och insjöarna, möjligheten att få ersättning för den stora förlust som drabbar de fiskare som avstängts på grund av svartlistningen och som inte kan utnyttja sina redskap och inte heller kan sälja dem, eftersom de är speciellt avpassade för just de vatten där det numera inte går att fiska. Det blir alltså fiskprisutredningens sak att ta upp denna fråga till behandling och försöka komma fram till ett förslag. Vid riksdagens början förelåg också motioner om en allsidig utredning om fiskets problem, inte bara de nu aktuella utan även framtidens. Dessa motioner har också hänvisats till utredningen, som därtill fått en breddad bas. Enligt min mening är det glädjande och angeläget att man inom utredningen verkligen får tillfälle att diskutera fiskets framtida förutsättningar. Som jag nämnde, herr talman, är det bara på en punkt i det här utskottsutlåtandet som det föreligger avvikande meningar. Departementschefen föreslår att föreningen Svensk fisk skall få statsgaranti för lån intill 5 miljoner kronor och att pengarna skall tas från den statliga banken Sveriges kreditbank. Enligt min och motionärernas mening finns det ingen som helst anledning för staten att säga att just den eller den banken skall utlåna pengarna. Detta är ett klart avsteg från principen om fri konkurrens på lika villkor och överensstäm mer inte, såvitt jag förstår, med bestämmelserna på andra områden när det gäller kreditgarantigivning. Herr talman! Jag ber att få yrka bi

Herr talman! När riksdagen i dag behandlar statens stöd till det svenska fisket kan det vara lämpligt att jag här anlägger några synpunkter på den frågan. Jag kan visserligen i stor utsträck ning ansluta mig till vad jordbruksmi men jag vill ändå inför kammaren re dogöra för en del frågor som jag anser vara väsentliga för fiskets framtid. Alla känner till vilka svårigheter och problem som fiskerinäringen har fått att brottas med. Under flera år har det pågått en genomgripande strukturförändring av fiskeflottan.

De har tagit både fiskerilån och vanliga banklån, och som säkerhet för dem har dels den egna besättningen, dels släkt och vänner ställt personlig borgen. Hela denna satsning hade givetvis varit riktig om inte svårigheter hade uppstått med avsättningen. Det blev allt svårare för fiskarna att sälja sina fångster till hyggliga priser. Konkurrensen utifrån blev allt hårdare och priserna sjönk, varigenom lönsamheten blev sämre. Något som också medverkade härtill var kvicksilverdebatten. Genom Pprogram i radio och TV blev ju allmänheten påmind om riskerna i samband med viss fiskkonsumtion. Alit detta bidrog givetvis till att av sättningen sjönk, och fiskets lönsamhet blev allt sämre. Fiskaren kom då i den belägenheten att han inte helt kunde utnyttja den rationella fiskeflotta som han hade skaffat sig. I stället fick han bekymmer för kostnaderna för sina lån. Räntor och amorteringar skulle ju betalas, och eftersom släkt och vänner stod i borgen för lånen har nu svårigheter uppstått för hela bygden. | Man kan mot denna bakgrund med tacksamhet hälsa proposition nr 41. De åtgärder som där föreslås och som riksdagen nu skall ta ställning till tror jag kommer att betyda mycket för många fiskare. Jag skall inte nu relatera innehållet i förslagen utan vill endast erinra om att vi i jordbruksutskottet, såsom herr Hedin redan framhållit, under stor enighet behandlat detta ärende. Jag vill också tillstyrka de åtgärder som föreslås i utskottets utlåtande. | Den reservation som föreligger har egentligen inte mycket med fisket att göra utan gäller något annat, nämligen var föreningen Svensk fisk skall få låna sina pengar. Vi har i utskottet inte ansett det finnas någon anledning föreskriva att Kreditbanken inte skulle få lämna ut detta lån. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill bara kort och gott säga att det är värdefullt att man här har tagit ett steg i riktning mot att åstadkomma hjälpåtgärder till förmån för fiskarkåren. Men det bör tilläggas att utvecklingen och läget tyvärr är sådana att detta steg kanske behöver efterföljas av fler. Jag kommer för min del att rösta för den reservation som är fogad till utlåtandet. Jag anser det nämligen ur principiell synpunkt vara riktigt att den 1lånesökande skall ha rätt att anlita det kreditinstitut som han själv önskar.

Herr talman! Behovet av en utbyggd och vil fungerande företagshälsovård har behandlats vid ett flertal tillfällen här i riksdagen. För vår del har vi upprepade gånger i både riksdagsmotioner och interpellationer aktualiserat denna fråga, och därvid har vi framför allt hävdat principen att samhället måste ta ansvaret för att denna fråga löses. Vår utgångspunkt är att denna synnerligen viktiga del av sjukoch hälsovården, som inte minst är förebyggande, skall vara underställd samhällets huvudmannaskap liksom sjukvården är i övrigt. Jag återkommer senare till skälen härför. I motionerna 1:360 och 1II1:413 som föreligger till behandling i detta utskottsutlåtande har en rad fakta och hänvisningar anhopats för att ytterligare understryka hur betydelsefullt och angeläget det är att skyndsamt åstadkomma en lösning på denna fråga. Tillståndet inom arbetslivet är absolut otillfredsställande. Låt mig helt kort återge vad en fackförbundstidning, Kommunalarbetaren, skriver under rubriken »Upptäck risken och undvik den!» Där står: »Varje år skadas i vårt land 130 000 personer i eller på väg till och från arbetet. Av dem blir mer än 2 000 invalider, 500 dör. Varje år har svenska arbetstagare tillsammans 3,2 milj. sjukdagar på grund av yrkesskador, d.v.s. mer än 12 000 år.» En arbetsgrupp inom LO har nyligen likaledes i fackförbundspressen redovisat resultaten av en hälsoundersökning bland LO-medlemmarna.

Ja, uppräkningen kunde fortsättas. Men, herr talman, även om jag tror att verkligheten är mera skrämmande än vad folk i allmänhet har klart för sig, så är det inte främst behovet av åtgärder som vi tagit upp, utan vi har inriktat oss på vilka slutsatser som måste dras av de rådande förhållandena. Jag vill anknyta till vad jag nämnde redan inledningsvis, nämligen de linjer efter vilka företagshälsovården bör ordnas, den i vår motion hävdade princi pen om samhällets huvudmannaskap samt behovet av lagstiftning i viss utsträckning. or Det är märkligt att medan ingen ifrågasätter behovet av lagstiftning när det gäller arbetarskyddet — det är en samhällelig uppgift att genom yrkesinspektionen utöva kontroll av arbetarskyddslagens efterlevnad — så envisas man här med att hålla fast vid ståndpunkien att frågan om företagshälsovården skall lösas på frivillighetens väg. Företagshälsovården och arbetarskyddet kan väl ändå sägas höra ihop. De har synnerligen intima beröringspunkter, och de griper in i varandra. Frivilliglinjen har till dags dato prövats, och så skall ske också i fortsättningen, sägs det. Men vill någon på allvar hävda att resultaten nu är sådana att de inbjuder till en fortsättning? | I våra motioner citerar vi utredningens ordförande generaldirektör Otto Westling, som i ett uttalande för tidskriften Fackföreningsrörelsen ger uttryck för en viss tveksamhet. Han säger: »Skulle vi mot förmodan inte komma fram enligt frivilliga linjer innebär det indirekt en beställning på lagstiftning i frågan.» I utskottets utlåtande citeras LO:s yttrande över motionen.

förmodar att då även inbegripes frågan om samhällets huvudmannaskap — så visar detta både det berättigade i den kritik som vi har tagit upp i våra motioner och att denna fråga inte har blivit närmare utredd ännu.

Arbetsmarknadsstyrelsen säger exempelvis att den gärna hade sett »att en utförligare diskussion förts om olika alternativ för genomförande av en utbyggd företagshälsovård». Styrelsen tycker också att »utredningen alltför snävt begränsats till vidareutveckling av erfarenheter vunna vid industriföretag», och den konstaterar att »utredningens förslag inte kan väntas i nämnvärd grad bidra till att området för företagshälsovården bör utvidgas till att omfatta arbetsplaiser utanför industrin». Statens personalvårdsnämnd vill ha ett beredningsorgan med uppgift att bland annat planera hur företagshälsovården skall kunna komma hela arbetslivet till del och samordnas med övrig hälsovård. Karolinska institutet i Stockholm är på dessa punkter mycket kritiskt i sitt till universitetskanslersämbetet avgivna yttrande. Institutet skriver: »En annan ofuliständigt utredd fråga är huruvida skyldigheten att. bedriva företagshälsovård skall lagfästas eller icke.» Även på ett annat viktigt område anser karolinska institutet frågan om lagstiftning vara outredd, nämligen beträffande huvudmannaskapet som vi har tagit upp i vår motion. I såväl årets som tidigare vpk-motioner har vi påpekat att när det gäller mindre arbetsplatser, där inte särskilda företagshälsovårdscentraler kan inrättas, måste en samordning med landstingens öppna vård och dess flerläkarstationer övervägas, och vi har ansett att även detta talar för ett samhälleligt huvudmannaskap. Om denna sak säger t.ex. karolinska institutet följande: »Det kan endast beklagas, att utredningen inte. alls diskuterat möjligheten. av Herr talman! Jag finner således att yrkandet i våra motioner om en kompletterande utredning i här berört avseende är starkt underbyggt och har stöd från mycket sakkunnigt håll. Jag har även hänvisat till att en viss tveksamhet har uttryckts såväl av LO som t.o.m. av utredningens ordförande. Återstår då den synpunkt som LO framfört i sitt i utskottsutlåtandet citerade yttrande över våra motioner, nämligen risken för att ytterligare utredning skulle försena genomförandet av företagshälsovården i vårt land. När vi skrev motionsparet förutsåg vi en sådan invändning, och vi underströk därför att en kompletterande utredning inte alls behöver störa exempelvis slutandet av avtal mellan LO och SAF. Låt mig tillfoga att utbildningen av personal för företagshälsovård — vilken LO också berör i sitt nyss åberopade yttrande — absolut inte hindras av den kompletterande utredning som vi önskar. Jag anser vidare att skäl finns för att man vid en sådan kompletterande utredning även ägnar miljöproblemen på arbetsplatsen och i dess omgivning mycket större uppmärksamhet än hittills har skett. Herr talman! Jag yrkar av dessa skäl bifall till motionerna I: 360 och II: 413.

Herr talman! Vad fru Ryding önskar är inte en kompletterande utredning utan ett ställningstagande. De remisssvar som har lämnats med anledning av utredningsbetänkandet om företagshälsovården har ganska nyligen kommit in, och de har ännu inte sammanställts. Såvitt jag vet förordas emellertid lagstiftning i endast ett av remissvaren. De betänkligheter som LO och även någon annan remissinstans anfört innebär endast att om utbyggnaden av företagshälsovården inte går fort nog måste man kanske slå in på lagstiftningsvägen. Det är vad remissvaren meddelar på den punkten. Det är alldeles riktigt som fru Ryding säger att en del problem beträffande företagshälsovården ännu inte är lösta. Vilken kompetens skall t.ex. krävas av läkare inom företagshälsovården? Ännu finns inga bestämmelser utformade om att de skall ha någon speciell utbildning. Såvitt jag förstår kan vem som helst bli företagsläkare. Dessa läkare skulle också kunna erbjudas speciellt goda resurser, lämplig arbetstid o.s. v., och på så sätt skulle företagshälsovården kunna konkurrera med annan hälsovård. Därför är det, såsom man har sagt i de remissvar som utskottet har fått, i högsta grad angeläget att företagshälsovården utbyggs och att den samordnas med hälsovården i Övrigt, så att läkarna blir bättre utspridda över hela hälsovården — det råder ju brist på läkare. I remissvaren har man också sagt, att det är naturligt att de små företagen får repliera på samhällets öppna hälsovård. Det är emellertid att märka att företagshälsovården diskuteras samtidigt med den mycket stora utbyggnad av den öppna hälsovården som är planerad och som undan för undan kommer att genomföras.

Det är riktigt att det inte finns några regler för hur många läkare som där skall finnas. Socialstyrelsen har dock rätt att bestämma läkartillgången. Det förekommer alltså redan en samhällskontroll i detta avseende. Möjligheter finns också att så småningom föreskriva kompetensregler för dem som skall åta sig företagshälsovård. Det är tämligen självklart att de stora planer som har skisserats i betänkandet om företagshälsovård — jag håller med fru Ryding om att planerna kanske kan te sig något diffusa — inte kan förverkligas omedelbart, eftersom det begärs 1300 å 1400 läkare bara för detta ändamål. Alla förstår att en sådan sak måste ske i samordning med annan sjukvård och att samhället därvid måste utöva en styrande funktion i fråga om både tilldelningen av läkartjänster och de bestämmelser som gäller för hälsovården. En ny läkartaxa kommer att utfärdas för den som är sjukförsäkrad. Jag tror att det förhållandet också skall få stor betydelse. En rad åtgärder är alltså planerade, men det måste med nödvändighet ta avsevärd tid att genomföra dem. Den kritik som fru Ryding riktar mot företagshälsovårdsutredningen har redan uppmärksammats av åtskilliga remissinstanser. Regeringen får således tillfälle att ta hänsyn till dessa synpunkter när den skall förverkliga utredningens förslag. Dessa synpunkter är inte nya. Så märkliga och djupgående är de inte heller, utan det är mera reflexioner som alla gjort, som har sysslat med dessa frågor. Framför allt har socialstyrelsen haft en bestämd mening om att läkartillgången måste styras. Då är det riktigare att inte tillsätta en speciell utredning utan låta regeringen ta del av de remisssvar som kommit. De är mycket rikhaltiga, och däri framförs även de synpunkter som fru Ryding har haft. Men förslaget om lagstiftningsåtgärder är motionärerna ganska ensamma om — det är ett enda remissvar som innehåller ett sådant förslag. Vi har i utskottet funnit att man inte nu bör starta en utredning, när LO, Arbetsgivareföreningen och de flesta andra som vi har tillfrågat inte har tillstyrkt en ny utredning. Vi anser att det då är riktigt att avvisa förslaget även här i riksdagen, väl medvetna om att de synpunkter som motionärerna vill ha beaktade finns framförda från annat håll. Jag ber att få yrka bifall till allmänna beredningsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 27.

Herr talman! Jag tycker att fru Erikssons i Stockholm anförande i allra högsta grad styrkte min uppfattning att vi har rätt, när vi i vår motion begär denna kompletterande utredning, då det är så mycket som ännu inte är klart i fråga om personal, huvudmän och mycket annat. Beträffande de remissvar som har inkommit är vi fullt överens om att de måste behandlas ytterligare och att detta inte har kunnat medhinnas under den tid som stått till förfogande från det motionen väcktes och till dess allmänna beredningsutskottet nu avgivit sitt utlåtande. Men det finns i dessa remissvar en hel del utöver vad som står att läsa i allmänna beredningsutskottets utlåtande och som styrker behovet av en kompletterande utredning. Icke oväsentliga är väl kostnadssynpunkterna. Företagen ersätts ju av riksförsäkringsverket för kostnaderna för anordnande av företagshälsovård. Beloppet var 1962 knappt 6 miljoner, och för 1968 räknar man med 19,5, alltså nära 20 miljoner. Utredningsgruppen föreslår att ersättningen vidgats till att även gälla den förebyggande hälsovården. Kostnaderna kommer alltså att stiga. Att företagshälsovården underställs samhällets huvudmannaskap kommer därför inte att medföra någon extra kostnadsstegring och inte heller någon befrielse för företagen. Det är så många frågor som står öppna, att allmänna beredningsutskottet, för att vi snabbast möjligt skall åstadkomma en utbyggd företagshälsovård, borde ha haft anledning att tillstyrka motionen, så att frågorna blir ordentligt utredda, och inte bara hänskjuta dem till regeringen. Detta är en så viktig del av samhällsverksamheten, att vi här i riksdagen också måste få ta ställning till dessa frågor.
Herr talman! Det är en mycket viktig och angelägen sak som förs fram i denna motion. Jag har emellertid samma uppfattning som utskottet. Man har kommit ett långt stycke på vägen för att lösa frågan om bl.a. de mindre och medelstora företagens hälsovård. Jag kan nämna att sjukvårdshuvudmän i olika län har gjort detta. I Örebro har landstinget inrättat en arbetsfysiologisk klinik, till vilken knutits både läkare i iunvärtesmedicin och teknisk expertis som kan hjälpa till ute i företagen; man besöker företagen och bistår dem i olika avseenden. Detta har varit en mycket betydelsefull uppgift för sjukvårdshuvudmannen, som tillskrivit samtliga mindre och medelstora företag och även större företag och inbjudit dessa att utnyttja den arbetsfysiologiska kliniken. Jag tror att dessa frågor har kommit så långt, att man kan räkna med att de får en snar lösning. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till allmänna beredningsutskottets utlåtande i anledning av åtgärder för att stimulera konsumtionen av fruktdrycker har jag fogat en blank reservation som jag vill motivera med några ord. Den fråga som motionären herr Björk i Påarp har tagit upp är inte så liten som man kanske först kan förmoda när man ser det tunna utskottsutlåtandet. Tyvärr har motionären inte möjlighet att vara närvarande här i dag, men vi har konfererat med varandra och funnit att vi har samma åsikter. Jag har faktiskt fått fullmakt att delvis föra även hans talan — det är jag naturligtvis mycket stolt över. Denna fråga behandlades av allmänna beredningsutskottet redan vid 1962 års riksdag, såsom också påpekas i utskottsutlåtandet. Utskottet delade då motionärernas uppfattning — motionen väcktes den gången av herr Rimmerfors m.fl. — att det från många synpunkter vore önskvärt om förbrukningen av svenska fruktdrycker kunde ökas. Men utskottet erinrade om att saken ingick i trädgårdsnäringsutredningens uppdrag och hänvisade också till att utredningen hade sagt att den inom en snar framtid skulle ta upp frågan om konsumtion av svenska fruktdrycker. Trädgårdsnäringsutredningen, som jag tillhörde, framlade också ett förslag 1965. Vi påvisade i detta att man i många andra europeiska länder — i Danmark, Norge, England, Tyskland och Schweiz — bedriver en omfattande forskning och försöksverksamhet beträffande fruktsafter. Men resultatet av dessa länders forskning kunde inte utan vidare utnyttjas av den svenska mustindustrin. Det saknades en svensk försöksverksamhet som kunde förmedla resultaten av utländska försök och utröna möjligheterna att tillämpa dessa resultat på svenska förhållanden. Dessutom borde — det sade vi redan då — undersökningar utföras av de olika fruktoch bärsorternas speciella egenskaper, sortegenskapernas betydelse för fruktsaftskvalitet, vitamininnehåll, arombeståndsdelar och mycket annat som jag inte skall gå in på här. Vidare påpekade vi att utvecklingsarbetet borde omfatta utveckling och provning av nya typer av fruktsafter samt framställning av koncentrat som skulle kunna ge en billigare bordsdryck baserad på naturliga fruktsafter. Detta förslag framförde vi 1965. Vi ansåg att en utbyggnad av industrierna på området borde ske liksom att en avsättningsstimulerande upplysningsverksamhet borde startas. Det fortsatta forskningsoch utvecklingsarbetet på fruktsaftområdet föreslog vi skulle omhändertagas av ett ifrågasatt livsmedelstekniskt branschinstitut. Vi tänkte oss att det skulle vara knutet till den trädgårdsoch fruktodlingsanstalt vi har i Skåne. En särskild utredningsman tillkallades. Han föreslog att en forskningsenhet för tillämpning av livsmedelsteknisk forskning skulle inrättas vid tekniska högskolan i Lund. Den nya forskningsenheten ansågs böra få befogenhet att ta upp forskningsuppgifter inom olika delar av livsmedelssektorn. Nu redovisar allmänna beredningsutskottet i sitt utlåtande att utredningens betänkande, som avlämnades 1965, har varit föremål för remissbehandling men att något förslag inte framlagts. Med tanke på den positiva skrivning om en ökad användning av fruktdrycker som allmänna beredningsutskottet gjorde re dan 1962 måste man beklaga att några praktiska resultat ännu, sju år senare, inte åstadkommits, trots att alla synes vara överens om att sådana skulle vara önskvärda och betydelsefulla. Jag sade inledningsvis att denna fråga inte är så liten som man kanske kan vara benägen att tro. Den berör naturligtvis främst fruktodlarna, som ju är en relativt liten yrkeskår. Jag antar att herr Nilsson i Bästekille närmare kommer att belysa detta om en stund. Frågan gäller dock inte bara ett yrkesfruktodlarnas problem. Den berör oss alla i vår egenskap av konsumenter. Nykterhetsorganisationerna har också vid olika tillfällen uttalat önskemål om att någonting görs på denna punkt. Under nästa punkt på föredragningslistan kommer vi att behandla ett annat av allmänna beredningsutskottets utlåtanden, som gäller motreklam mot alkoholhaltiga drycker. Den fråga vi nu behandlar kan också sättas in i det sammanhanget. Vad vi behöver i bilismens tidevarv är verkligt goda alternativ till viner och andra alkoholhaltiga drycker. Sådana alternativ har vi egentligen inte, men man borde kunna få fram sådana, om man tog itu med dessa saker på allvar. Utskottet skriver att organisationen »för forskningsoch utvecklingsarbete på fruktsaftområdet liksom för det livsmedelstekniska området i övrigt är föremål för prövning inom utbildningsdepartementet». Det är min förhoppning att den prövningen skall leda till ett positivt resultat; det är nödvändigt för en snabb lösning. Vad jag nu sagt är ingen kritik mot allmänna beredningsutskottets sätt att handlägga denna fråga utan snarare mot det sätt på vilket myndigheterna handlagt ärendet sedan trädgårdsnäringsutredningen avlämnade sitt förslag 1965.

Herr talman! Denna fråga har, såsom herr Rimås redan har sagt, varit uppe till behandling åtskilliga gånger. Det har anförts åtskilliga argument mot oss varje gång vi har försökt få en positiv lösning av problemet. Jag skall, herr talman, i dag nöja mig med att endast kortfattat anföra vissa synpunkter, eftersom ju herr Rimås har gått igenom ärendet ganska grundligt. Vid frågans tidigare behandling har man gång på gång hänvisat till att man inte har kunnat vara säker på att det är nyttigt, sett ur folkhälsans synpunkt, att införa en ciderdryck i den allmänna svenska konsumtionen. Man har gång på gång sagt sig tro att det skulle vara farligt. Man har således ansett nykterhetspolitiska synpunkter vara avgörande. Då, herr talman, har jag tidigare från denna plats framfört den anmärkningen, att det förefaller märkligt att man icke anser sig kunna godta att en svag ciderdryck kommer till användning men däremot anser sig kunna släppa starksprit fri, införa nya ölsorter o. s. v. Det är, herr talman, ingen konsekvens i detta tänkande. Jag tror för min del att den som har velat närmare forska i denna fråga vet lika väl som jag, att det är en nästan övermänsklig uppgift att berusa sig med cider, eftersom fruktsyran liksom i juicen verkar stoppande — man kan helt enkelt inte dricka hur mycket som helst. Som herr Rimås sade nyss har denna fråga varit uppe i trädgårdsnäringsutredningen, som vi båda tillhör. Vi försökte där driva frågan litet längre för att nå ett positivt resultat. Ännu har ingenting avhörts om detta, och när det kommer att ske vet varken herr Rimås eller jag. I dag föreligger ett mycket kort utskottsutlåtande — däremot är reciten fylligare. Jag tror för min del att vi kan lösa denna fråga, om vi vill. Vill. man inte, kan man inte lösa vare sig denna eller andra frågor. I min hemkommun ligger någonting som heter Ljungkullens musteri. Ägaren till detta musteri har nedlagt stort arbete och stora kostnader för att få fram en fruktciderdryck med låg alkoholhalt som ändå skulle vara hållbar. Han är nästan färdig, och vi kommer nog att få se resultatet denna vår. Jag önskar honom all lycka. Jag tror han kommer att lägga fram en dryck som vi kan vara nöjda med. I så fall kan man säga att vi har hunnit halva vägen, men jag tror ändå det skulle vara lyckligt om vi fick frågan belyst även ur andra, icke så hårt låsta synpunkter. Jag skall, herr talman, med hänsyn till att kammaren befinner sig i uppbrottsstämning inte ställa något yrkande i dag, men jag kan försäkra att inte bara jag utan även motionären från i år och många andra, om vi finns kvar i detta hus nästa år, då kommer igen och anför de synpunkter som vi anser det nödvändigt att anföra i denna fråga. Herr talman! Med detta korta anförande låter jag mig nöja i dag, och jag ställer som sagt inget yrkande.
Herr talman! Jag medger att vi har gjort en formell behandling och egentligen inte sakbehandlat frågan, men vi hade väl inget alternativ med hänsyn till att ärendet har hänskjutits till olika instanser. Jag kan helt instämma i vad särskilt herr Rimås sade, och jag vill gärna bli medmotionär nästa år, om vi då inte kommit närmare en lösning.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
Herr talman! Utskottsordföranden sade att hon fortfarande var tveksam beträffande cider. Jag tror hon kan sluta upp att vara tveksam. När kammarens majoritet tidigare har släppt all starksprit lös och infört nya ölsorter behöver man inte vara så tveksam när det gäller en så relativt oskyldig dryck som cider. Jag tolkar ändå fru utskottsordförandens anförande så att hon nästa år är villig att resonera om en ny framstöt för att försöka få till stånd en lösning. Jag har aldrig motsatt mig alkoholfria drycker och kommer inte att göra det. Jag har heller inte föreslagit någonting som behöver göra att människor känner sig tveksamma till de förslag jag har framlagt.

Herr talman! När vi behandlade detta ärende i allmänna beredningsutskottet tog vi hänsyn till förra årets riksdagsbeslut. Bevillningsutskottet hemställde då om förslag till 1969 års riksdag beträffande förbud mot reklam för spritdrycker, vilken hemställan bifölls av riksdagen. Vid frågestunden i går sade finansministern att han inte kunde tänka sig något förbud mot spritreklam, bland annat därför att det strider mot tryckfrihetsförordningen. Jag är medveten om att detta är en grundlagsfråga, men med tanke på de stora problem och skador som sprit och spritmissbruk åstadkommer borde egentligen en grundlagsändring vara berättigad, så att all spritreklam kunde förbjudas. Ansvarskännande föräldrar ser med stor oro på den omfattande reklam som förekommer nästan överallt. Denna reklam lockar många in på farliga vägar som många gånger leder till en fullständig tragik. Tills vidare kommer vi alltså att ha reklam. Då behöver vi också ha motreklam. Ibland får man läsa i reklamen att känt folk röker eller dricker det ena eller det andra. Det skulle vara lika berättigat att någon gång få läsa att känt folk varken röker eller dricker sprit. Innan jag yrkar bifall till de aktuella likalydande motionerna skall jag citera några rader ur dem: » Vårt samhälle präglas av ett överflöd på information. De krafter som tävlar om vår uppmärksamhet är många och mäktiga. Vissa av dem skjuter med vetenskapligt utbalanserad precision in sig på primära — i vissa fall primitiva — faktorer i vår personlighet. De ekonomiska intressen som ligger bakom t.ex. tobaksrökning och spritkonsumtion är så starka att enbart reklamutflödets kvantitet utgör en garanti mot ändringar i etablerade vanor. Kunskap om attityder och beteenden hos individen är av grundläggande betydelse för vår förmåga att öppna effektiv moteld mot den kommersiella styrningen av våra vanor när det gäller människofientliga faktorer i vår omgivning. Det gäller att skaffa oss sådan kunskap genom forskning. Konsten att använda en sådan kunskap måste vi lära av reklamfolket. Med den kunskapen måste vi gå till motattack. Vill vi verkligen komma åt företeelser av typen narkotikabruk och användning av sprit och tobak måste vi gå lös på motståndarna med deras egna vapen. Vi måste ta lärdom av det mest framgångsrika pedagogiska försök som företagits, nämligen informationskampanjen före högertrafikreformen i Sverige. Ett av de viktigaste skälen till framgången var den fullständiga ensriktningen av alla informationsmedia. Vi tillät ingen vänstertrafikpropaganda i TV. När en ny bilmodell skall reklameras förekommer ingen motreklam. Samhället skall sälja begreppet hälsa. Vi måste hårdhänt men informationstekniskt sett riktigt effektivt strypa all reklam för de ämnen eller faktorer vi vill bekämpa. Eller om vi — vilket är sannolikt — inte anser oss kunna utföra detta bör vi försöka få fram lika stora summor pengar för effektiv motreklam som de penningsummor vilka lägges på reklam för de varor vi vill bekämpa. Samhällets styrning måste också i större utsträckning än nu gå in på informationsgivningens detaljer.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

Herr talman!

Beräkningen bygger på antagandet att genomsnittet av skattskyldiga som är berättigade till bilkostnadsavdrag har en årlig ressträcka mellan bostad och arbetsplats av 1000 mil samt en årlig privatkörning som uppgår till 1300 mil. Milbundna och årsbundna kostnader beräknas på grundval av det prisoch kostnadsläge som riksskattenämnden bedömer ha förelegat under det år till vilket avdraget skall hänföras. Enligt den principen kan den avdragsgilla bilkostnaden i dagens läge beräknas till 3 kronor per mil intill 1 000 mil per år och till 2 kronor per mil för körsträckor därutöver. Man får alltså inte täckning för de verkliga fasta kostnaderna, om man nödgas köra längre sträcka än 1 000 mil. För att avhjälpa detta föreslår motionärerna att avdraget för de årsbundna kostnaderna skall beräknas till en 2 300-del av årskostnaderna för varje körd mil intill 1700 mil i stället för 1300 mil. Detta skulle ge bättre täckning av de årsbundna kostnaderna för färdsträckor mellan bostad och arbetsplats som ligger mellan 1 000 och 1700 mil. Bevillningsutskottet framhåller att en schablon givetvis måste konstrueras så att påtagliga orättvisor inte uppkommer mellan dem som har möjlighet att erhålla avdrag för bilresor till och från arbetet och dem som saknar denna möjlighet. Då är vår fråga: Varför skall de som har längre resor inte få samma avdrag när det gäller de fasta kostnaderna? De åker ju ändå mellan sin bostad och arbetet. Pendeltrafiken ökar och människorna har större möjlighet att få välja sin bostadsplats. Avstånden ökas, och det är både riktigt och nödvändigt att människorna har möjlighet att inte minst inom storkommunernas ram ordna sin bostadsort i förhållande som de finner lämpligt. Det är därför vi reservanter begär en längre toleransgräns än vad som är föreslagen. Jag vill nämna ett enda exempel. Själv bor jag i Gränna och jag har tidigare haft arbete i Jönköping.

Detta finner vi icke vara riktigt utan vill öka toleransgränsen till 1700 mil. Mot denna bakgrund ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Även om jag inte bor i Gränna vill jag helt instämma i de synpunkter som herr Lothigius här har anfört. Jag vill endast begagna tillfället att tillägga att det enligt mitt förmenande är ett mycket angeläget intresse att de som bor på avlägsna orter utan möjlighet att erhålla sin utkomst på den lilla plats där de befinner sig verkligen får bo kvar. I detta hänseende har denna fråga en stor betydelse, och det finns all anledning, herr talman, att yrka bi

Herr talman! Frågan om skattskyldigs rätt till avdrag för resor till och från arbetsplatsen har varit föremål för uppmärksamhet inte minst från riksskattenämndens sida. Denna har vid olika tillfällen meddelat anvisningar för tillämpning av avdragsrätten. Det bilkostnadsavdrag som hittills medgivits motsvarar inte de faktiska kostnaderna. Jag vet av egen erfarenhet att bilkostnadsavdraget har vållat stark irritation bland skattskyldiga som inte fått sina i många fall berättigade anspråk tillgodosedda av taxeringsmyndigheterna. Det föreliggande förslaget är en avsevärd förbättring i jämförelse med vad som nu tillämpats. Det är helt naturligt att den schablonregel som nu föreslagits aldrig kan slå helt rättvist. Här måste ske en avvägning. Det gäller att skapa en schablon som tar sikte på att täcka de verkliga kostnaderna, men samtidigt måste schablonen vara sådan att inte orättvisor uppkommer mellan dem som har möjligheter att erhålla avdrag för bilresor till och från arbetsplatsen och dem som saknar denna möjlighet. Även om jag är medveten om att många skattskyldiga, som för sitt arbete är beroende av bil, inte är helt nöjda med det föreslagna avdraget, så tror jag att de ändock hälsar med tillfredsställelse den del av förslaget som strax kommer att antagas av kammaren. Jag vill poängtera den stora betydelse som rätten att göra avdrag för bilkostnader har för alla dem som för sitt arbete är beroende av bilen. Det är därför angeläget att man verkligen följer kostnadsutvecklingen och gör av denna motiverade korrigeringar. Vi centerpartiledamöter har i reservationen 2 velat ge uttryck för angelägenheten av att riksskattenämnden får i uppdrag att följa kostnadsutvecklingen i fråga om såväl milbundna som årsbundna kostnader. Skulle kostnadsutvecklingen ge skäl för justeringar bör sådana göras.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

Riksskattenämnden skall utarbeta anvisningar enligt de grunder som propositionen innebär. Enligt propositionen bör den avdragsgilla bilkostnaden i nuvarande prisoch kostnadsläge utgöra 3 kronor per mil intill 1 000 mil och 2 kronor per mil för körsträckor därutöver, d. v. s. för både milbundna och årsbundna kostnader. Det bör här anmärkas att även om man bor i Gränna och reser till sitt arbete i Jönköping — för att ta det exempel som herr Lothigius anförde — skall i varje fall enligt förslaget ersättning utgå för milkostnaden, slitagekostnaden således inräknad. Hur lång resvägen än är utöver 1 000 mil får avdrag göras med 2 kronor per mil. Även slitagekostnaden blir följaktligen avdragsgill. Den egentliga skillnaden mellan reservanternas förslag och utskottets består däri, att reservanterna anser att den årliga körsträckan vid privatkörning bör beräknas till 600 mil om året, medan utskottet hävdar att den bör beräknas till 1300 mil. På annat sätt stämmer det inte med förslaget att avdrag Utskottet bygger sin mening på en särskild undersökning, som redovisas i betänkandet. I denna redovisning framhålles: »Antagandet om en genomsnittlig privatkörning av 1300 mil bygger på en enkät som statens avtalsverk genomförde i slutet av 1966 i samråd med SACO, SRB, statstjänarkartellen och TCO-S. Av därvid tillfrågade 3 300 befattningshavare inkom svar från 98,6 4, utvisande att den rent privata körsträckan uppgick till ca 1 300 mil, oavsett om vederbörande befattningshavare i sin tjänst kört 500, 1 000, 1500 eller 2500 mil». Av detta framgår således tydligt att man kan anse att den årliga privata körsträckan bör beräknas till 1 300 mil.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
Herr talman! Jag vill bara i ett avseende anmärka på herr Engkvists argumentering. Även om man försöker lösa problemet generellt genom något slags utjämning på grundval av en beräkning av hur alla de som kör i dylik pendeltrafik har det, får i alla fall de som bor utanför denna gräns mindre betalt för sina fasta kostnader. Vi tycker att det är oriktigt och anser att man kan flytta gränsen ytterligare något eftersom förändringarna i fråga om pendeltrafiken i vårt samhälle är så pass stora. Sedan vänder jag mig till min ärade gode vän herr Börjesson i Falköping.

Dessa människor hamnar helt enkelt i ett sämre läge än andra.

Herr talman! Jag vill framhålla ungefär detsamma som herr Börjesson i Falköping. Utskottet har nämligen också anfört att utskottet förutsätter, att riksskattenämnden följer denna fråga med uppmärksamhet och försöker ge anvisningarna en aktuell anknytning till den utveckling som kan väntas.

Herr talman! Såväl remissinstanserna som utskottet har visat ett positivt intresse för de synpunkter vi tar upp i vår motion angående ökad trafiksäkerhet genom bättre fordonsbelysning men har ändå avstyrkt. Därför skulle jag vilja beröra ett par punkter. Antingen måste gångtrafikanterna vid färd på mörka vägar bära någon form av reflexanordning eller också måste bilarna vara försedda med en belysning som gör att gående kan upptäckas på långt håll även i händelse av bilmöte. En kombination av båda vore naturligtvis det allra bästa. NTF och andra organisationer har åtskilliga gånger, framfört önskemål om en skärpning av bestämmelserna i vägtrafikförordningen. — ett obligatorium i stället för bara en rekommendation när det gäller att bära tänd lykta eller reflexmaterial i mörkertrafik. Själv har jag många gånger yrkat på detsamma från denna plats. Jag vill nämna det eftersom utskottet i sitt utlåtande på s. 4 i samband med redovisningen av remissyttrandena framhåller att utredning härom pågår inom trafiksäkerhetsverket och att frågan också aktualiserats i remissyttranden över Nordisk vägtrafikkommittés betänkande. Enligt en alldeles färsk uppgift har utredningen nu avslutat sitt arbete, och beträffande frågan om reflexmaterial har slutsatsen ännu en gång blivit att »någon i författning under straffansvar stadgad skyldighet att använda säkerhetsbälte, skyddshjälm eller reflexanordning icke bör föreskrivas». Det skall alltså enligt denna utredning trots alla mörkerolyckor fortfarande anses räcka med en rekommendation i vägtrafikförordningen att gående bör bära reflexanordning. Det är bara att hoppas, att övriga nordiska länders remissorgan och beslutande intar samma ställning som bl.a. NTF gjort. Nu säger utskottet i sitt yttrande över vår motion att säkerhetsverket ämnar tillsätta en arbetsgrupp även för de frågor som vi denna gång aktualiserat. Med kännedom om resuliatet i det föregående fallet hade det varit synnerligen angeläget om utskottet vid sin mycket positiva bedömning också hade beslutat att överlämna motionen med sina utförliga synpunkter på frågan för vidarebefordran till arbetsgruppen. Utskottet har inte ansett det behövligt, och jag har bara att hoppas att den bedömningen skall visa sig vara riktig, d.v.s. att det ändå finns möjlighet att få även de här synpunkterna belysta och att den positiva inställningen hos samtliga instanser som nu yttrat sig också skall ge ett positivt resultat i arbetsgruppen. Herr talman! Jag har för dagen inte något yrkande.

Herr talman! Frågan om förenkling av företagens uppgiftsskyldigheter har, som också allmänna beredningsutskottet meddelar, varit ett ofta förekommande ämne i och utanför riksdagen. Uppgiftsskyldigheten är helt naturligt särskilt betungande för de mindre och medelstora företagarna, de som vi brukar inrangera under begreppet egenföretagarna, vilka ofta driver mindre företag och där den arbetsinsats som fordras många gånger fullgöres av företagaren själv. Svenska företagares riksförbund gjorde för några år sedan en ganska omfattande enkät, vars resultat tillställdes de dåvarande riksdagsledamöterna. Jag vill hara erinra om att denna undersökning visade att företagarna då hade en orimligt stor arbetsbörda. Många gånger bar också företagarna betraktat detta uppgiftslämnande som mindre meningsfyllt, beroende antingen på att ingen information lämnats om vad. de önskade uppgifterna skall tjäna för ändamål eller på att sammanställ ningen av uppgifterna gjorts så sent att resultatet inte längre har någon förankring i verkligheten.

Herr talman! Det är, som herr Hovhammar konstaterade, ett enigt utskott som har avslagit denna motion.

När vi ånyo fick en motion att behandla i detta ämne, inhämtade utskottet informationer från Kungl. Maj:ts kansli. Den informationen gav vid handen att man håller på att utarbeta direktiv för den utredning som motionärerna efterlyser. Det man speciellt har tagit upp och som är nytt i årets motion är att denna utredning måste ta hänsyn till datateknikens utveckling, att man kan hämta informationer från de databanker som är uppbyggda eller håller på att byggas upp. Det har vi inom utskottet ansett naturligt och självklart att utredningen skall beakta. |: : Sedan vill jag mera parentetiskt säga att visst kan uppgiftsläminandet vara betungande för företag, vilket också opinionsyttringar har tytt på. Men, herr Hovhammar, det är också intressant att konstatera att när statistiska centralbyrån — vår största och nästan enda statistikproducent — vidtar förändringar eller begränsningar av statistiken, då blir det också opinionsyttringar från företagen och deras branschorganisationer. Frågan är inte lätt, men det är utskottets förhoppning att den utredning som nu förbereds skall finna lämpliga och ändamålsenliga former för detta uppgiftslämnande. | Herr talman! Jag ber med mina ord få yrka bifall till ett enigt utskottsbetänkande.

Herr talman!

Det är angeläget att kommunerna kan förvärva sådan mark som behövs för samhällsbyggandet. önskemålet att underlätta dessa förvärv har man tillgodosett bl.a. genom olika lagstiftningsåtgärder. Sålunda behöver kommun inte söka tillstånd enligt jordförvärvslagen för att få förvärva jordbruksfastighet. För att ytterligare underlätta kommunernas förvärv av mark för bla. tätbebyggelse har genom förköpslagen införts förköpsrätt för kommunerna vid försäljning av sådan mark, Ett annat syfte med förköpslagen är att markpriserna skall kunna hållas på en låg nivå. Förutom kommunerna har enskilda exploatörer förvärvat betydande arealer för bebyggelseändamål. Jordprisstegringen kan därför inte, som herr Hansson tycks anse, vara en följd av enbart kommunernas förvärv. Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagen i samband med jordförvärvslagens tillkomst år 1965 bl.a. uttalade, att det får förutsättas att kommun inte begagnar sin förvärvsfrihet utan att först samråda med lantbruksnämnden. Enligt vad jag inhämtat från lantbruksstyrelsen har kommunförvärven endast i undantagsfall medfört olägenhet för jordbrukets yttre rationalisering. De av herr Hansson åsyftade negativa verkningarna för jordbrukets rationalisering anser jag inte vara sådana att särskilda åtgärder från min sida är påkallade.